Herr talman! Det beslut som riksdagen nu på nytt går att fatta om TV-satellitprojektet Tele-X är ett stort och viktigt industripolitiskt beslut. Det är ett beslut som för långt, med hänsyn till informationens teknologiskt centrala roll i samhällets utveckling. Tele-X blir med det här beslutet det första stora framåtriktade nordiska industriprojektet. När det gäller stora och framåtsyftande projekt har föret i den nordiska portgången varit trögt. Anledningen är att de affärsmässiga förutsättningarna ofta har saknats. Även ur denna synpunkt vågar jag påstå att Tele-X är ett lovande och intressant framtidsprojekt. Informationsteknologin kommer nämligen att revolutionera mycket i vår vardag, och det är därför angeläget för små länder som Sverige, Norge och Finland att ha inflytande och kompetens på grundläggande teknikområden. Vi behöver en nordisk kompetens så långt det över huvud taget är möjligt, inte bara för att klara de industripolitiska visionerna, utan också för att ha möjlighet att bedöma och ta ställning till den nya teknologins betydelse på andra samhällsområden, eller snart sagt alla samhällsområden. Självfallet finns det större möjligheter för de nordiska länderna att bygga upp denna kompetens och göra denna satsning i framtidens teknologi i samverkan än var för sig. Nordisk samverkan garanterar ett större mått av integritet än om länderna var för sig skulle vara hänvisade till samarbete med andra utomnordiska partner. Det finns all anledning att i det här sammanhanget hänvisa till kulturutskottets yttrande, där utskottet betonar det utomordentligt angelägna i att de kulturpolitiska konsekvenserna vägs in i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det finns också skäl att säga att utan det tekniska utvecklingsarbete som nu inletts funnes det heller inga realistiska möjligheter att tillvarata speciella nordiska kulturpolitiska intressen i utvecklingen av den nya tekniken. Även ur kulturpolitisk synpunkt vågar jag alltså påstå att Tele-X är ett lovande framtidsprojekt. Det finns vid det här tillfället inte någon anledning att närmare beröra förhandlingsresultatet. Det skulle möjligen vara för att uttrycka en viss förvåning över att den norska andelen inte blev större än som redovisats i regeringens förslag. Med hänsyn till den industripolitiska nyttan för Norge hade en större norsk andel i och för sig varit motiverad. Det finns också anledning att hoppas att man relativt snabbt kan komma till en uppgörelse om finsk medverkan. Till sist, herr talman! Detta aktualiserar på nytt frågan om det nordiska samarbetet.

Jag ber att få yrka bifall till näringsutskottets majoritets förslag.
Herr talman! Det finns mycket att säga om detta projekt på 1,250 miljarder. Det kallas för ett samnordiskt projekt. Vilka länder deltar i det? Sverige och Norge. Sverige står för 85 Zo och Norge för 15 90 av kostnaderna. Det är, som jag sade tidigare, ett uselt avtal. Och så kallar man det för samnordiskt! Var har vi Finland? Var har vi Danmark? Det är att trolla bort korten att påstå att det skulle vara ett samnordiskt projekt. Det är inte ens ett svenskt projekt. Huvuddelen av arbetstillfällena kommer att läggas utomlands. Sedan säger man att det är en spjutspetssatsning. Vad då? Den här tekniken är känd sedan länge. Vi ligger tio år tillbaka i tiden. Vi skaffar oss ingen ny information. Det har också erkänts av socialdemokratiska industriministrar. Vi borde i stället se framåt. Vi borde titta på vad som kommer att hända om tio år, annars sker det som har skett tidigare med svensk teknik, att vi hamnar bakom alla andra, inte minst Japan. Vi bör också tänka på de kulturpolitiska konsekvenser som Tele X-projektet kan få. Kulturutskottet tycker jag har gjort en ganska genomträngande analys. Det är bra att vi äntligen från kulturpolitiskt håll får yttra oss över denna typ av frågor. Också kulturpolitiskt är det synnerligen tveksamt om Tele-X med två direktsändande kanaler är det som bäst främjar kulturen i Norden. Jag ifrågasätter det, herr talman.
Herr talman! I betänkandet från utskottet betonar majoriteten att detta är en industripolitisk satsning. Som fackutskott har vi inte kunnat göra några kulturpolitiska värderingar utan det har kulturutskottet gjort. Kulturutskottet har uträttat ett fint arbete och har pekat på olika farhågor som kan hysas i sammanhanget. Projektet är emellertid främst industripolitiskt. Även på det rymdtekniska området är det oerhört intressant för Sverige att vara med. Som nation har vi också ett intresse av att delta i produktionen på detta område. Det är riktigt att vissa delar av satelliten kommer att tillverkas utomlands, men vi får ändå exportsatsningar på de områden där tillverkning sker i Sverige. Utskottsmajoriteten pekar också på att detta måste vi på olika sätt ta till vara.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen. Jag håller med om att vi skall hänga med i utvecklingen på det industripolitiska området, men jag ifrågasätter om detta är det bästa sättet att göra det. Tvärtom tror jag att vi genom att satsa på detta projekt kommer att halka efter ytterligare i utvecklingen. Från vpk:s sida har vi i många år sagt att samhällets beredskap inför den nya informationsoch kommunikationsteknologin är väldigt låg. Vi har påpekat att den kommer att få stora och allvarliga konsekvenser inte minst för arbetarklassen. Det har man emellertid tagit fasta på först i år och då tillsatt massmedieutredningen. Men tyvärr tvingas jag konstatera att den inte har fått yttra sig om det här projektet. Utredningen har knappt kommit i gång, och här startar man nu ett miljardprojekt utan att ta hänsyn till de konsekvenser det kan få ur sociala och klassmässiga synpunkter.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad jag sade i mitt huvudanförande, att så sent som förra året fanns ingen avvikande mening och inga farhågor av den art som Eva Hjelmström nu drar upp. Det var då ett enigt utskott som tog ställning till den framtidsinriktning som vi i dag har att fatta beslut om.
Herr talman! Jag är medveten om att vi från vpk:s sida ursprungligen accepterade Tele-X, men vi blir litet upprörda när man i budgetpropositionen motiverar projektet på tio rader. Vi förbehöll oss redan då att få studera projektet från både kulturpolitiska och näringspolitiska utgångspunkter. På tio rader motiverar man ett projekt för 1,2 miljarder. Jag tycker att det är ynkligt av den socialdemokratiska regeringen, och jag tycker fortfarande att den proposition vi har fått inte är tillräckligt genomlysande för att motivera de pengar som skall satsas.

Herr talman! Jag vill bara tillägga till debatten att självfallet har Tele-X-satelliten kulturpolitiska aspekter. Det har belysts av flera talare. Kulturutskottet har yttrat sig i ärendet, och jag vill till den tidigare debatten säga att visst genomförs projektet som ett internordiskt samarbete. Det pågår nu en studiefas som Nordiska ministerrådet har beslutat om, där man har delat upp arbetet i tre beredningsgrupper. Programfrågor behandlas av en arbetsgrupp, tekniska och ekonomiska frågor behandlas i en annan och juridiska frågor, närmast ur upphovsrättsliga aspekter, i den tredje arbetsgruppen. Man beräknar att studiefasen skall vara avslutad i april 1984, och därmed skall vi kunna få underlag för en bättre Nr 162 kulturpolitisk belysning av den här teknikens konsekvenser. Jag tycker att det är viktigt att betona att ur kulturpolitisk synpunkt kan man inte bara sätta sig på hasorna, utan man måste se efter hur verkligheten ser ut. Vi har redan i dag tekniken över oss på olika sätt, både kabel-TV och satellit-TV. Vi måste utnyttja de resurserna på ett bra sätt. Därför har regeringen skärpt direktiven till de utredningar som pågår och inriktat dem på att de skall lägga fram konkreta förslag för att vi skall kunna möta utvecklingen på ett i kulturpolitiskt avseende så bra sätt som möjligt. Jag anser att regeringen har visat handlingskraft och angett en viljeinriktning. Den har vägt samman en näringspolitiskt progressiv syn med ett kulturpolitiskt ansvar, något som jag tycker att vi borde kunna ha förtroende för och kunna följa. Ur kulturpolitisk synpunkt är det naturligtvis viktigt att vi deltar i debatten och att debatten förs i samråd mellan de olika utskotten här i riksdagen och andra instanser i samhället som på olika sätt kan vara berörda av utvecklingen.
Herr talman! Vi har tekniken över oss — men vem skall styra tekniken, Ing-Marie Hansson? Är det så att säga vi som skall styra tekniken? Är det arbetarrörelsen som skall styra tekniken? Vad är detta för passivitet, om jag får fråga? Här accepterar man att allt multinationellt bara väller över oss. Tyvärr, säger man, får vi acceptera det här, för vi har tekniken över oss.

Herr talman! I anslutning till proposition 122 har vpk väckt en motion, nr 2242, och i den har vi bl.a. tagit upp följande ändringar av regeringens förslag. I proposition 1982/83:122 föreslås att bestämmelserna om kliniska läkemedelsprövningar tas in i läkemedelsförordningen. Genom detta skärps kraven på prövningarna. Det föreslås också att samtliga kliniska läkemedelsprövningar skall genomgå etisk granskning. Detta förslag är ett steg på vägen mot att få bättre kontroll över läkemedel och läkemedelsindustrin, men det är inte alls tillräckligt långtgående. Vpk har tidigare många gånger krävt ett förstatligande av hela läkemedelsindustrin. Detta krav blir allt nödvändigare att förverkliga. Socialstyrelsen anser att nu gällande anmälningsförfarande för kliniska prövningar bör ersättas med ett ansökningsförfarande, dvs. ett förfarande där en prövning inte får påbörjas förrän socialstyrelsen har lämnat sitt tillstånd. Genom ett sådant ansökningsförfarande får socialstyrelsen befogenhet att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven på dokumentation och försöksplanering och som inte heller är tillfredsställande motiverade. Regeringen anser att det räcker med nuvarande anmälningsförfarande. Vpk delar socialstyrelsens bedömning i detta fall och föreslår att anmälningsförfarandet utbyts till ett ansökningsförfarande. När det sedan gäller frågan om samtycke sägs det i propositionen att i kliniska prövningar, som inte har samband med sjukdomsbehandling, skall kravet på samtycke gälla utan undantag. Men när det gäller prövningar som görs i samband med sjukdomsbehandling finns det inte anledning, enligt propositionen, att lika strängt upprätthålla kravet på ett obligatoriskt medgivande från patienten. Enligt vpk:s synsätt är det utomordentligt viktigt att medgivande, samtycke, ges i samtliga fall. Medgivande skall vara obligatoriskt, menar vi. I fråga om medvetslös patient, barn och omyndigförklarad patient menar vpk att anhörigas eller förmyndares medgivande skall inhämtas. Utskottet tycker att det räcker med ett anmälningsförfarande. Vpk vill ha en hårdare kontroll av läkemedelsprövningarna. Jag yrkar därför bifall till den vpk-reservation som är fogad till utskottsbetänkandet och där vi anger att vi inte vill ha ett anmälningsförfarande utan ett ansökningsförfarande. När det sedan gäller frågan om samtycke är utskottets skrivning ganska bra. Utskottet framhåller mycket klart — jag citerar från s. 7-8 i betänkandet — att ”det är synnerligen viktigt att man i alla situationer strävar efter att informera såväl den berörda patienten som — om patienten inte har förmåga att själv ta ställning till frågan — hans nära anhöriga om den tilltänkta behandlingen och efterhöra deras uppfattning. Även om det är praktiskt svårt att inhämta samtycket eller nå kontakt med de anhöriga bör försök härtill göras om det inte framstår som helt meningslöst.” Vidare säger man på s. 8att ”det är nödvändigt att försöka införskaffa samtycke i alla de fall detta är praktiskt och tidsmässigt möjligt. Detta är viktigt inte minst av hänsyn till allmänhetens förtroende för hälsooch sjukvården.” Vi har därför, herr talman, inte ansett det nödvändigt att följa upp motionen med en reservation i denna del.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar har en mycket allvarlig och tragisk bakgrund. Behovet av kliniska prövningar innan läkemedel godkänns blev nämligen uppenbart efter Neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet. Då införde dåvarande medicinalstyrelsen bestämmelser om kliniska läkemedelsprövningar. Dessa bestämmelser har fyllt sitt syfte. Vi har sedan dess i stort sett varit förskonade från läkemedelsskador av större omfattning. Men allting kan bli bättre. Det är därför bra att dessa bestämmelser nu skärps och förs in i läkemedelsförordningen. Det är angeläget att socialstyrelsen kan följa och påverka den kliniska prövningen. Det ökar säkerheten och underlättar den statliga granskning som föregår registrering av läkemedel. Innan en klinisk läkemedelsprövning får ske måste den skriftligen anmälas till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har då sex veckor på sig för att granska och ingripa om den tilltänkta prövningen visar sig illa underbyggd eller onödigt riskfylld. Socialstyrelsen kan också förbjuda en pågående prövning, om det skulle framkomma något som motiverar det. Varje framställning om klinisk prövning måste vidare granskas av en forskningsetisk nämnd, som skall avge ett yttrande. Socialstyrelsen har alltså de möjligheter som kan krävas för att ingripa om det skulle visa sig påkallat. Att därutöver kräva — så som sker i reservationen från vpk — ett formellt tillståndsbeslut är onödigt formalistiskt. Det skulle kunna betyda onödig byråkrati utan att någon ytterligare säkerhet vinns. Jag yrkar därför avslag på reservationen. På övriga punkter är utskottet enigt. Jag vill emellertid understryka vikten av de mycket strikta bestämmelserna för patientens samtycke. Det är självfallet svårt för en patient att sätta sig in i syfte och mening med en prövning och bedöma skaderisker. Det är emellertid viktigt att patienten har det avgörande inflytandet över prövningen. Huvudregeln skall därför vara samtycke från patienten. Prövning på friska personer får aldrig ske utan samtycke. För barn krävs vårdnadshavarens samtycke, och för omyndigförklarade eller personer som vårdas utan samtycke enligt gällande lagar får prövning över huvud taget inte ske. När det rör sig om sjuka personer kan det ibland vara praktiskt omöjligt att inhämta samtycke. Här kan kravet på samtycke ställas mot behovet att använda ett ännu icke registrerat läkemedel för att lindra ett sjukdomstillstånd som kräver snabb behandling. I ett sådant fall bör inget absolut hinder föreligga att utföra klinisk prövning. Men det får inte räcka med att det är svårt att inhämta samtycke eller kontakta anhöriga. Dessa undantag från skyldigheten att inhämta samtycke måste gälla enbart situationer då det ter sig meningslöst på grund av patientens sjukdomstillstånd. I propositionen behandlas slutligen förhållandet mellan läkemedelspröva ren och huvudmannen. Det är en fråga som enligt föredragande statsrådet parterna får reglera själva. Utskottet instämmer i den bedömningen. När propositionen skrevs pågick emellertid överläggning mellan läkemedelsindustrins organisationer och Landstingsförbundet härom. Sedan dess har ramöverenskommelser träffats mellan Sveriges läkemedelsindustri och Landstingsförbundet, medan motsvarande överläggning med de utländska företagens organisationer inte ännu givit resultat. Enligt vad utskottet inhämtat skall dessa överläggningar nu återupptagas. Utskottet anlägger inte några synpunkter på överenskommelsernas materiella innehåll, men anser att avtal bör komma till stånd för hela läkemedelsindustrin så att likvärdiga förbållanden gäller. Det är därför vår förhoppning att de återupptagna kontakterna mellan Landstingsförbundet och de utländska läkemedelsföretagens organisationer leder fram till en överenskommelse inom en snar framtid. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 35 och avslag på reservationen.
Herr talman! Ingemar Eliasson tyckte att vpk-kravet att ersätta anmälningsförfarandet med ett ansökningsförfarande var formalistiskt och onödigt. Men det är inte bara vpk som i detta sammanhang vill ersätta anmälan med ansökan — socialstyrelsen tycker också så; man vill ha en bättre kontroll över de kliniska läkemedelsprövningarna. Socialstyrelsen bedömer att man genom ett ansökningsförfarande får bättre kontroll över dessa angelägenheter. — Jag vill göra det förtydligandet för Ingemar Eliasson.
Herr talman! Också det socialstyrelsen föreslår kan ju vara formalistiskt! Det är den bedömning som regeringen och utskottsmajoriteten i det här fallet har gjort. Det är fullt betryggande att socialstyrelsen har möjlighet att gå in och granska, pröva och förbjuda en klinisk prövning, om det gäller någonting som visar sig vara dåligt underbyggt. Att invänta ett formellt beslut också i de fall man inte har någonting att invända ter sig onödigt formalistiskt — det kan man undvara.

Herr talman! Tillåt mig att på föga mer än en minut göra en kommentar till lagtexten på s. 11 i detta betänkande. Man gör inte undersökningar på människor, möjligen av människor. Det riktigaste är att man undersöker människor, patienter eller försökspersoner, med avseende på ett eller annat, exempelvis blodtryck, synskärpa, läkemedelseffekter och biverkningar. Därför är den på s. 11 i betänkandet återgivna 14 a § språkligt otymplig.

Herr talman! I betänkandet nr 36 behandlas två motioner av vpk. Den ena gäller barnhälsovården. En utredning inom socialstyrelsen har 1979 presenterat ett förslag om mödraoch barnhälsovårdens innehåll och organisation inför 1980-talet. Utredningen föreslår att mödraoch barnhälsovården samt sjukvården för blivande mödrar och barn integreras i primärvården. På sikt bör detta enligt utredningen gälla också för skolhälsovården. På så sätt kommer vårdcentralernas allmänläkare att överta barnhälsovården. För att få tid hos en barnläkare kommer det att krävas remiss från allmänläkaren. Förslaget innebär också att barnavårdscentralerna mer eller mindre kommer att upphöra. Bakom den föreslagna omorganisationen ligger den numera välbekanta familjeprincipen, som innebär att en och samma läkare eller sjuksköterska skall sköta en familj. Den håller på att leda till djupgående förändringar inom barnhälsovården. Inget har ännu kommit fram som talar för att dessa förändringar är till fördel för våra barns hälsovård. Barnavårdscentralerna har hittills haft en unik ställning inom sjukvården. Verksamheten har en klart förebyggande inriktning. Enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen skall även primärvården i övrigt ha en förebyggande målsättning. Men det är långt kvar innan primärvården får patienterna på ett så tidigt stadium att den kan ”plocka upp” sina kommande patienter så som i dag sker vid barnavårdscentralerna. Att barnhälsovården behövs och efterfrågas visar uppgiften om att barnavårdscentralerna tar emot 99,8 90 av alla nyfödda. Det förhållandet att Sverige är ett av de länder som har den lägsta barnadödligheten kan till stor del tillskrivas den goda vården vid barnavårdscentralerna. Om barnavården integreras i den allmänna primärvården, finns det en klar risk för att den förebyggande verksamheten kommer bort. Det föreligger också risk för kvalitetsförsämring, om primärvårdsansvaret för barnen förs över på allmänläkarna. Deras utbildning i barnmedicin är otillräcklig. Endast tre månader av deras fyraåriga utbildning omfattar barnmedicin. Barnläkarnas likaså fyraåriga utbildning omfattar tre års studier i barnmedicin. Visserligen ingår det i förslaget en utökning av allmänläkarnas utbildning i barnmedicin, men jämfört med specialistkompetensen är detta helt otillräckligt. Det är också viktigt att komma ihåg att en större ökning av utbildningen i ämnet barnmedicin skulle gå ut över någon annan del av allmänläkarnas utbildning. Bakom förslaget att slopa den särskilda organisationen för barnhälsovården ligger givetvis tanken att man snabbt skall kunna tillgodose primärvårdens behov av allmänläkare. Primärvårdens behov av distriktsläkare måste tillgodoses, men det får inte ske på barnhälsovårdens bekostnad. Utskottet delar inte vpk:s oro inför den framtida barnhälsovården. Den förändrade organisationen torde inte innebära en kvalitetsförsämring av vården, heter det på s. 21 i betänkandet. Det tror jag, och min oro för det delar jag med bl.a. många barnläkare. Familjeprincipen är helt oprövad, och vetenskapliga data eller undersökningar som talar för att den innebär några fördelar för våra barn i barntäta områden finns inte redovisade. Varken de allmänläkare som förordar den eller socialstyrelsen har ännu kunnat peka på några vinster eller fördelar. Ändå går förändringarna mycket snabbt vidare. Ett barnhälsovårdssystem som det tagit decennier att bygga upp förändras på några få år, och ingen vet om det sker till det bättre. Det borde nu vara tid att åtminstone stanna vid de förändringar som redan hunnit göras och utvärdera dem. En utbyggnad av primärvården borde inte automatiskt behöva innebära förändringar i barnhälsovården. Samma förändring kommer att drabba mödrahälsovården, med åtföljande kvalitetsförsämringar. Vad jag inte förstår är att man nu vill slå sönder en väl fungerande organisation. Utskottet hänvisar till att det tids nog kommer att finnas de rätta läkarna inom både mödraoch barnhälsovården. Jag tycker inte att man kan låta sig nöja med detta. Den andra motionen, 924, tar upp det alltför gamla kravet på rätt till smärtlindring vid förlossning och en bättre psykosocial mödrahälsovård. Det vore på tiden att kvinnors rätt till smärtlindring förverkligades nu efter 12 år, för så länge är det sedan riksdagen fattade sitt principbeslut i denna fråga. Knappt 20 90 av kvinnorna får i dag effektiv smärtlindring, trots att över hälften skulle behöva få det. Varför fullföljs inte riksdagens beslut? Vid en hearing som riksdagens socialutskott, med företrädare från socialstyrelsen, hade i denna fråga i januari förra året framkom att de personella resurserna nu fanns. Det råder alltså inte längre någon personalbrist, inte ens på anestesiläkare, inom förlossningsvården. Att smärtlindringen ändå är så dåligt utbyggd på många håll förklaras av att olika sjukhus har olika attityder till att ge smärtlindring. Det är alltså olika sjukhusledningar och olika chefsläkare vid vissa sjukhus som bromsar riksdagens beslut från 1971 om att tillförsäkra kvinnorna den hjälp de behöver i form av en effektiv smärtlindring. Detta är ett orimligt förhållande och måste ändras. Det finns, som jag tidigare sade, planer på att överföra barnoch mödrahälsovården till primärvården. Dessa planer måste stoppas. Mödrahälsovården är väl utbyggd i vårt land och når så gott som alla gravida kvinnor. Mödrahälsovårdens organisatoriska uppbyggnad och tillgången på specialistutbildad personal gör vården av gravida kvinnor och övervakningen av fostrets utveckling mycket bra. Det finns uppenbara risker för försämringar inom mödrahälsovården, om denna uppgår i primärvården. Mödraoch barnhälsovårdscentralerna skall enligt vpk:s mening även fortsättningsvis ha den särställning de har inom hälsovården. Därmed inte sagt att mödrahälsovården inte kan bli bättre. Fortfarande är det mest somatisk vård som ges till kvinnorna, medan den psykosociala vården är knappt tilltagen. Varje mödravårdscentral bör ha tillgång till psykologoch kuratorstjänster. Vid besöken på mödravårdscentralen måste god tid anslås för den psykologiska förberedelsen inför föräldraskapet och förlossningen. I en nyligen publicerad forskningsrapport ”Barnfamiljer i behov av stöd. Vad kan mödraoch barnhälsovården göra?” som gjorts av socialstyrelsen konstateras att behovet av psykosocialt stöd är stort bland blivande och nyblivna föräldrar. Därför bör man anlita mer psykologhjälp, heter det bl.a. Man menar i denna rapport att just personalen vid mödraoch barnhälsovården har störst möjlighet att upptäcka föräldrarnas behov av stöd. Man menar också att med ett utökat psykosocialt stöd ökas den förebyggande verksamheten. Utskottet avstyrker vpk-motionerna, med motiveringar som kan sammanfattas så här: Det blir nog bra med de förändringar som är på gång. Någon anledning till oro finns inte. Man utgår från att det uppställda målet när det gäller smärtlindring snart skall uppnås. Det vore ju på tiden. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande 1982/83:36 om utbyggnad av vissa medicinska verksamhetsområden har vpk fogat fyra reservationer, vilka Inga Lantz redogjort för i sitt anförande. Jag skall inskränka mig till att ta upp de frågor i betänkandet som reservanten berör, eftersom utskottet är enigt om skrivningen i övriga frågor. Innehållet i såväl motionen om barnaoch mödravård som motionen om psykosocialt stöd inom mödravården och rätten till smärtlindring vid förlossning har under en följd av år debatterats från denna talarstol.

Men i socialstyrelsens allmänna råd om hälsovård för mödrar och barn inom primärvården framhålls ”att den intensifierade och riktade hälsoövervakningen, som skall bedrivas, förutsätter att antalet vidareutbildade läkare ökar såväl inom gynekologi och obstetrik som inom pediatrik inom primärvården”. Socialstyrelsen har beräknat att det i mitten av 1980-talet kommer att finnas 400-450 läkare med specialistkompetens i barnaårens sjukdomar. Dessa läkare behövs inte för barnklinikernas slutna och öppna sjukvård och är sålunda disponibla för tjänstgöring i primärvården. 300-350 läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik torde vidare vara disponibla för tjänstgöring i primärvården. Utskottet anser mot bakgrund av vad jag här har redogjort för att en integrering av hälsovården för mödrar och barn till primärvården inte kommer att innebära en kvalitetsförsämring i vården. Jag vågar tvärtom påstå att det rent av kan bli en förbättring. Vårdcentralerna har ju vid behov tillgång till de stora sjukhusens resurser. I vpk-motion 924 om ökad satsning på psykosocialt stöd inom hälsovården för mödrar anför Inga Lantz att det är mest somatisk vård som kvinnorna ges inom mödrahälsovården, medan den psykosociala vården är knappt tilltagen. Utskottet har så sent som i ett betänkande år 1982 framhållit angelägenheten av att en utökning av den psykosomatiska vården inom mödrahälsovården kommer till stånd så snabbt som möjligt. Även i detta betänkande understryks det behovet, varför jag anser att reservationen är en överloppsgärning. Herr talman! Vad slutligen gäller vpk:s reservation om smärtlindring vid förlossning vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att krav därom har ställts från denna talarstol varje år sedan 1974. Utskottet har i sitt betänkande redovisat vad som skett på detta område sedan 1971, varför jag inte skall ta kammarens tid i anspråk och ännu en gång redogöra för det. Det finns, Inga Lantz, inga motsättningar i utskottet när det gäller kvinnornas krav om smärtlindring vid förlossning.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
Herr talman! Mycket kort till Maria Lagergren: Jag tror att vi kan vara överens om att mödrahälsovården och barnahälsovården såsom de har varit uppbyggda organisatoriskt har fungerat väl och täckt behoven. Ingen har klagat på den organisationen. Tvärtom har den rönt en väldig uppskattning. Vad jag inte förstår är varför man skall slå sönder en väl fungerande organisation när man inte vet vart det leder. Jag befarar att det blir kvalitetsförsämringar därför att man missar bl.a. specialistkompetensen när det gäller barnläkare. Utskottet borde åtminstone ha uttryckt oro och sagt: Vi stannar upp och gör en utvärdering på de ställen där man redan har hunnit göra den här omorganisationen. När det gäller smärtlindringen är det riktigt att vi har debatterat detta krav sedan 1974, sedan jag kom med i riksdagen. Varje år har det framförts krav på detta. Jag tycker att det är på tiden att det löfte som riksdagen för 12 år sedan gav kvinnorna, nämligen att garantera dem en effektiv smärtlindring vid behov vid förlossning, förverkligas. Nu går det med snigelfart. Fortfarande är det, som jag sade, knappt 20 96 av kvinnorna som får denna rätt förverkligad. Utskottet tycker att det sker en utveckling — man säger att användningen av epiduralanestesi har ökat med 190 från 1980 till 1981. Jag anser att en sådan ökning är oerhört liten i förhållande till de behov som finns. Jag tycker inte att det räcker med att konstatera att man skall följa utvecklingen, när praxis ute på sjukhusen visar att här behövs helt andra åtgärder för att få fart på denna utveckling, så att kvinnorna får rätt till en effektiv smärtlindring.
Herr talman! Jag vill bara säga till Inga Lantz att vi inte missar specialistkompetensen därför att vi för över mödraoch barnavården till primärvården. Meningen är ju enligt socialstyrelsen att specialistläkare just i barnaårens sjukdomar skall knytas till primärvården. Vad gäller smärtlindring är vi överens om att det kanske går i långsammaste laget. Men jag tror inte att vi får ytterligare en enda läkare, som kan ge denna bedövning, genom att vi ännu en gång ger regeringen till känna att vi vill ha det så.
Herr talman! Maria Lagergren svarar inte på min fråga: Varför slår man sönder en fungerande organisation, den som vi har haft inom barnhälsovården och mödrahälsovården? Vad är det för vits med det, när den har fungerat så bra?

Herr talman! När det första riksmötet efter 1982 års val nu går mot sitt slut, framstår den nya regeringens ekonomiska politik redan som förfelad. Med den stora devalveringen köpte sig socialdemokraterna tid. Men denna har inte utnyttjats till verksamma insatser mot de stora strukturella problemen i svensk ekonomi. Tvärtom har den socialistiska riksdagsmajoriteten drivit upp ökningstakten för offentliga utgifter, skatter, budgetunderskott och statsskuld. I regeringens kompletteringsproposition inför det budgetår som snart skall börja finns det gott om ambitiösa mål, men dåligt med effektiva medel. Kanske är det därför som socialdemokraterna i finansutskottet tar i så kraftigt i sina fördömanden av den alternativa politik vi moderater står för — en politik som till skillnad från regeringens anvisar konkreta åtgärder för att föra Sverige ur krisen. Det går ju inte att bestrida att det är vår inriktning på förstärkt marknadsekonomi, mindre politisk styrning och större handlingsutrymme för den enskilde som i de mest utvecklade länderna visat sig framgångsrik under senare år — både ekonomiskt och politiskt. I flera viktiga länder vänder nu konjunkturen uppåt. Gemensamt för dem är att de styrs av konservativa regeringar som satsar på den liberala marknadsprincipen och på människors arbetslust, initiativkraft och företagsamhet. Längst har uppgången kommit i USA. I Europa visar det tidigare så sjuka Storbritannien de tydligaste tecknen på återhämtning. Men även Tyskland präglas efter det kristdemokratiska framgångsvalet av ett förbättrat stämningsläge. Kontrasten är stor mot Frankrike, som är det enda större industriland där en socialistisk regering fått tillfälle att praktisera efterfrågestimulans, offentlig utgiftsexpansion och förstatliganden av företag. Det ekonomiska toppmötet i Williamsburg för några dagar sedan var hoppingivande för framtiden. Statsledningarna i USA, Storbritannien och Tyskland förefaller beslutna att fullfölja sina ansträngningar att hålla nere inflationen samt att förstärka den fria marknaden och den privata företagsamheten. Av sju regeringschefer i Williamsburg var endast Mitterand socialist. Hans krav att de andra skulle föra en mer expansiv politik hade finslipats vid ett möte med socialistiska statsministrar från europeiska länder — en numera ganska tunn och blek skara. Den kritik som Olof Palme vid det tillfället framförde mot det amerikanska budgetunderskottet fick det att klirra ordentligt i glashuset. Som andel av bruttonationalprodukten är bristen i den svenska statsbudgeten mer än dubbelt så stor. En samordning av OECD-ländernas ekonomiska politik förutsätter att varje land för sig vidtar åtgärder för att återställa balansen och lägga grunden för återupptagen tillväxt. De mindre europeiska länder som på senare tid nått framgångar med sin ekonomiska politik har alla insett att de själva måste ta itu med sina problem. I Belgien, Nederländerna och Danmark har borgerliga regeringar drastiskt dragit ner statsutgifterna och samtidigt med skattelättnader stimulerat näringslivet. Även om problemen där ännu kan förefalla större än i Sverige, är deras framtidsutsikter betydligt bättre, just därför att man inte nöjt sig med att prata om sina inhemska balansrubbningar utan även i praktiken gjort något åt dem. Regeringen försöker i kompletteringspropositionen, herr talman, ge intryck av att även Sverige omfattas av det internationella konjunkturuppsvinget. Det är riktigt i så måtto att vår export hittills i år gått bra, därtill förhjälpt av den kraftigt nedskrivna kronan. Men paradoxalt nog kan en fortsatt exportökning skapa svårigheter därför att problemen med flaskhalsar och stelheter i den svenska ekonomin aktualiseras snabbare och starkare än vad som annars skulle ha blivit fallet. Samtidigt står det klart att de positiva impulserna utifrån får svårt att fortplanta sig till hemmamarknaden. Tidigare ekonomisk-politiska försyndelser och rådande stora obalanser utgör starka restriktioner för den inhemska efterfrågan. Bostadsproduktionen kan inte som utomlands bli en motor, eftersom vi redan byggt mer än vi behöver och inte längre har råd med alla subventioner. Den privata konsumtionen måste hållas tillbaka, så att det skapas utrymme för det nödvändiga sparandet. Industrin behöver inte bygga ut sina anläggningar, eftersom en stor del av dess kapacitet är outnyttjad. Mot bakgrund av de positiva signalerna utifrån, är det i själva verket anmärkningsvärt och oroväckande att regeringen nu förutser ungefär oförändrade underskott i bytesbalans och statsbudget jämfört med vad som väntades redan vid årets början. Prisprognosen för 1983 har visserligen justerats ned, men snarare mindre än för viktiga konkurrentländer, där inflationstakten förefaller bli knappt hälften av den här hemma. Arbetslösheten är fortfarande större än för ett år sedan, i synnerhet om man beaktar de växande grupper som i brist på riktiga jobb sysselsätts på konstlad väg via AMS. Framtidsperspektivet ter sig riktigt hotfullt — för att inte säga ödesdigert — när man studerar långtidsbudgeten för fem år framåt. Den beräkningsteknik som används ger erfarenhetsmässigt en kraftig underskattning av statsutgifternas utveckling. Ändå visar kalkylen — framför allt till följd av stigande ränteutgifter på den allt större statsupplåningen — successivt växande budgetunderskott. Om fem år beräknas statsskulden vara mer än dubbelt så stor som i dag och föra med sig ränteutgifter som är större än hela det nuvarande budgetunderskottet. Kompletteringspropositionen ger ett intryck av att regeringen gripits av en berättigad oro för hur dessa beräkningar skulle kunna påverka tilltron till Sveriges möjligheter att ta sig ur krisen och därmed vår kreditvärdighet. Prognostalen har kunnat göras presentabla endast med hjälp av erfarenhetsmässigt mycket låga antaganden om den kommande prisoch löneutvecklingen. Regeringen har så gjort en dygd av nödvändigheten genom att proklamera 4 Jo prisstegring som ett mål för den ekonomiska politiken. Detta beskrivs som det andra steget på den socialdemokratiska tredje vägen. Men eftersom denna tredje väg inte existerar, betyder fortsatta steg i bästa fall på stället marsch. Stillastående är tillbakagång, finns det som bekant ett gammalt talesätt som säger. Det är bra att regeringen nu blåser till strid mot inflationen. Målet på 4 9o är väl motiverat, om man ser till läget i våra konkurrentländer. Men inflation kan inte bekämpas bara med ord — det krävs konkreta åtgärder. Alla fina ambitioner kan inte dölja att sådana i stort sett saknas i regeringens kompletteringsproposition. När man läser den reviderade finansplanen, går tanken osökt till liknande dokument från den lilla folkpartiregeringen våren 1979. De var också fulla av goda föresatser och vackra formuleringar, men de brast i genomförandet. Även den nya regeringen Palme är en minoritetsministär. Men vad värre är — det är en ministär som inom sig rymmer skilda minoriteter. ”Rosornas krig” inom den socialdemokratiska rörelsen förefaller verbalt ha vunnits av spararna med finansminister Feldt i spetsen men i praktiskt handlande av spenderarna i andra departement och i de fackliga organisationerna. Finansministern tycks nu ha insett vad ekonomer av facket och vi moderater länge hävdat: att inflation inte kan bekämpas med lagstiftning om prisstopp eller priskontroll. Han betonar i stället vikten av att strypa förväntningarna om en fortsatt snabb inflation. Det betyder att han nu satsar på förmaningar till alla aktörer inom det ekonomiska livet att hålla nere prisstegringen. Men inflation är en ekonomisk företeelse. Det räcker inte långt med psykologisk krigföring, om denna inte föregås av och följs upp med ekonomiska åtgärder. En sänkning av inflationstakten från ca 10 96 per år till 4 20, samtidigt som konjunkturen vänder uppåt och offentliga utgifter och budgetunderskott når nya rekordsiffror, strider mot all inhemsk och internationell erfarenhet. När det gäller att höja statsutgifterna har regeringen onekligen visat stor handlingskraft. De stiger innevarande budgetår med drygt 40 miljarder jämfört med den budget som den borgerliga majoriteten fastställde våren 1982, dvs. för jämnt ett år sedan. Det beloppet är mer än vad staten får in i inkomstskatt. De reala offentliga utgifterna stiger med över 4 96, vilket - mot bakgrund av att den totala produktionsökningen stannar vid knappt 2 96 —tar i anspråk mer än hela resurstillväxten. De offentliga utgifternas andel av BNP växer därmed till 70 20 — svenskt rekord, världsrekord och en vid internationell jämförelse nästan ofattbart hög siffra. Handlingskraften har också varit stor på skattesidan. Som redovisas i den moderata partimotionen höjs skatterna bara i år med nära 13 miljarder kronor. För treårsperioden fram till 1985 kan redan nu förutses skatteskärpningar med inemot 50 miljarder. Vår världshögsta notering med över 50 90 skattetryck kommer därmed att ytterligare drivas i höjden under återstoden av den socialdemokratiska mandatperioden. Styrkan i utgiftsökningarna är dock som vanligt större än i skattehöjningarna. Budgetunderskottet har därmed under pågående budgetår förstorats med ca 15 miljarder. Ytligt sett kan det förefalla bli oförändrat nästa budgetår. Men det är en synvilla, orsakad av att vissa statsutgifter tidigarelagts, att vissa engångsåtgärder vidtas och att kommande utgiftsbehov underskattas. Regeringens ekonomiska politik betecknar som sagt inte någon ny tredje väg. Det är i stället det gamla vanliga socialdemokratiska enkelspåret mot en ständigt utvidgad offentlig sektor, allt högre skatter och mer politisk styrning av företagens verksamhet och människornas liv. Det spåret leder rakt in i vad vi i den moderata partimotionen kallar den socialdemokratiska modellens strukturkris. När vi moderater förespråkar sänkta offentliga utgifter, lägre skatter samt avreglering och avpolitisering av beslutsfattandet i samhället, så är det något mer än enbart åtgärder för att återställa den ekonomiska balansen. Vi ser det som en väg att frigöra de skapande och produktiva krafterna hos individer och företag, att förverkliga en friare samhällsorganisation, som ger större utrymme för valfrihet och självbestämmande åt de enskilda medborgarna. Herr talman! Mot den dådkraft och beslutsförmåga som präglat den nya socialdemokratiska regeringens sätt att öka de offentliga utgifterna, skatterna och budgetunderskottet kontrasterar den handlingsförlamning som råder när det gäller att vidta verkningsfulla åtgärder för att återställa balansen i svensk ekonomi. Det så uppmärksammade förslaget om avindexering berör endast en mycket begränsad del av statsutgifterna — högst 25 20. Om Sten Andersson får rätt mot Kjell-Olof Feldt om pensionerna, blir det endast ca 12 70. Med ett indextak vid 4 70 och en faktisk inflationstakt på 8 26 skulle besparingen då bli endast en dryg miljard. Men budgetunderskottet är alltså 90 miljarder! Detta räkneexempel visar samtidigt på en grundläggande svaghet med hela tanken på avindexering. Antingen lyckas kampen mot inflationen så att prisstegringen begränsas till 4 76 — men då påverkas inte budgetunderskottet. Eller också medför avindexeringen besparingar — men då beror det på att man inte klarar inflationsmålet. Detta resonemang visar också att ett indextak medför vissa risker. När taket väl brutits igenom, blir det frestande att ytterligare driva på inflationstakten för att den vägen reducera realvärdet av statsutgifterna. Tricket med att ange ett inflationsmål, som sedan inte förverkligas, har prövats tidigare. Det skedde när skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet begränsade inflationsskyddet i skatteskalan till 5,5 70 åren 1983-1985. Det målet framstod redan från början som ouppnåeligt. Det försvann ännu längre bort i fjärran, när socialdemokraterna kom till makten och genom bl.a. den stora devalveringen förstärkte prisstegringen. Men genom att återställa automatiken i skattesystemet fick man därmed en kraftig skatteskärpning och — åtminstone tillfälligt — större skatteintäkter till staten. När vi moderater kritiserade indexbegränsningen till 5,5 26, bemöttes vi med att den skulle bli betydelselös, om inflationen kunde föras ned till den angivna nivån, och att vi med våra invändningar äventyrade en sådan utveckling. Den som sätter frågetecken för realismen i det nu uppsatta inflationsmålet på 4 26 kommer säkert att behandlas på samma sätt. Greppet med ett 4-procentsmål tjänar därmed syftet att skjuta de åtstramande åtgärder, som i längden inte kan undvikas, på framtiden. Under tal om att alla nu måste samlas i kampen mot inflationen och att det inte blir någon social nedrustning om denna hålls nere på 4 26, kan socialdemokraterna dröja ytterligare någon tid med att lägga fram det ofrånkomliga sparpaketet, kanske några månader in på nästa år. Men då har regeringen försuttit nära två år av sin treåriga period vid makten. Herr talman! I den reviderade finansplanen försökte regeringen t.o.m. presentera höjda energiskatter som inslag i kampen mot inflationen. De beskrevs som bättre än höjda arbetsgivaravgifter eller proms, vilket skatteuppgörelsen egentligen föreskriver. Tvärtemot alla tidigare tvärsäkra påståenden om att höjda löneskatter avräknas från avtalsramen hette det nu, att ett fullföljande av de ursprungliga planerna skulle medföra en risk för att de totala lönekostnadsökningarna drevs i höjden. Det kan i och för sig tänkas lägen, där vi moderater skulle finna höjda energiskatter motiverade från energipolitiska utgångspunkter. Men det förutsätter ett större prisfall på oljeprodukter än vad som hittills skett. Nedgången i råoljepriset motverkas ju bl.a. av den höga dollarkursen. Mycket talar dessutom för att en internationell konjunkturförbättring åter kan driva upp oljepriset. Regeringens motivering för höjda energiskatter är dock inte energipolitisk utan skatteteknisk. Det stora budgetunderskottet sägs göra det nödvändigt att finansiera skatteomläggningen i dess helhet. Även vi moderater menar att budgetunderskottet inte får bli större efter en marginalskattesänkning än före. Men det betyder inte att de sänkta skattesatserna måste uppvägas krona för krona med höjningar av andra skatter. För det första måste man räkna med att marginalskattesänkningen får en åtminstone delvis självfinansierande effekt. Vore så inte fallet, finns det inget skäl att sänka marginalskatterna över huvud taget. För det andra är det i nuvarande samhällsekonomiska läge långt bättre att finansiera en marginalskattereform med besparingar än med skattehöjningar. Kompletteringspropositionen nöjde sig inte med att höja energiskatterna från nästa årsskifte, då andra steget i skatteomläggningen skall träda i kraft. Den ville sätta in åtgärden redan den 1 juli i år för att betala ökade insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. Men hela detta resonemang är huvudlöst. Det betyder ytterligare utslagning av riktiga jobb ute i näringslivet till förmån för mer konstlad sysselsättning i AMS regi. Höjda skatter innebär alltid att den privata efterfrågan minskar, vilket dämpar produktionen och minskar antalet arbetstillfällen. En energiskattehöjning medför dessutom försämrad konkurrenskraft för svenskt näringsliv, vilket också får negativa effekter på arbetsmarknaden. Nu blir det inte som socialdemokraterna tänkte sig. De hade återigen glömt att de inte förfogar över en majoritet i riksdagen. I valet mellan att tillsammans med de borgerliga partierna spara på utgiftssidan och att gemensamt med vpk höja någon skatt, valde de — naturligt nog — den socialistiska högskattelinjen. Men det måste ändå vara förargligt att tvingas ta till den skatteform som man i den framlagda propositionen just dömt ut. Det framstår som ännu mer befängt att med höjd löneskatt bekosta den konstlade sysselsättning som skall ersätta de riktiga jobb som den höjda löneskatten slår ut. Och det är onekligen ett originellt sätt att inleda kampen mot inflationen! Herr talman! Min kritik mot socialdemokraternas ekonomiska politik och skattepolitik utgår från den moderata övertygelsen att inflationen måste bekämpas — även i det praktiska handlandet. Det är genom att få ner prisstegringstakten och även i övrigt återställa balansen i Sveriges ekonomi som vi varaktigt kan få bukt med arbetslösheten och öka välståndet för alla medborgare. I den moderata partimotionen och i reservation 1 till finansutskottets betänkande presenterar vi moderater ett program mot inflationen, som inte bara ställer upp mål utan också anvisar konkreta åtgärder. Viktigast är att föra en stram ekonomisk politik genom besparingar på den offentliga utgiftssidan. En minskning av budgetunderskottet håller tillbaka den inhemska efterfrågan, samtidigt som det blir lättare att kontrollera penningmängden, vilket är väsentligt för att få ned inflationstakten. För att åstadkomma nolltillväxt på den statliga utgiftssidan har vi tidigare föreslagit besparingar på drygt 18 miljarder för nästa budgetår. Därutöver föreslår vi nu ytterligare ca 2 miljarder för att finansiera den av oss föreslagna inkomstskatteskalan för 1984. Sammantaget innebär det en utgiftsnivå drygt 20 miljarder under vad regeringen förordar. Vid sidan om det moderna fenomen som kallas stagflation finns det skäl att prägla uttrycket ”skattflation”. Det betecknar den situation där höjda skatter driver på inflationen utan att reellt sett ge staten högre inkomster. Mot bakgrund av Sveriges hårda skattetryck spelar skattesänkningar en stor roll i det moderata programmet mot inflationen. Förutom att vi säger nej till höjda energiskatter, föreslår vi bl.a. sänkta löneoch marginalskatter för att dämpa prisstegringen. Totalt sett innebär våra skatteförslag skattesänkningar för nästa budgetår på drygt 7 miljarder kronor. Tillsammans med våra utgiftsnedskärningar innebär det ett budgetunderskott på drygt 76 miljarder eller ca 15 miljarder mindre än enligt regeringens förslag. Vi föreslår vidare en politik som syftar till att öka både arbetskraftens och kapitalets rörlighet. Vi vill avreglera såväl arbetsmarknaden som kreditmarknaden och privatisera aktiviteter som i dag ligger inom den offentliga sektorn. Genom att öka konkurrensen och effektiviteten verkar detta nedhållande på prisstegringen. För att komma till rätta med inflationsdrivande lönehöjningar förespråkar vi slutligen en politik som innebär att arbetsmarknadens parter tvingas ta sitt ansvar för sysselsättningen. Staten har nu mindre än någonsin råd att städa upp efter alltför dyra avtal. Parterna på arbetsmarknaden måste lära sig att den fria förhandlingsrätten är en frihet under ansvar. Om lönekostnaderna drivs upp på ett från samhällsekonomisk synpunkt alltför hög nivå, blir resultatet ökad arbetslöshet bland löntagarna och fler företagsnedläggelser och konkurser för företagarna. Herr talman! I ett anfall av klarsyn beskriver man i den reviderade finansplanen budgetunderskottets finansiering som vårt allt överskuggande problem. En ekonomisk återhämtning skulle stöta på stora svårigheter till följd av de växande finansiella spänningarna. Det väldiga budgetunderskottet medför en likviditetsökning som är svår att förena med låg inflation, god tillväxt och minskat underskott i bytesbalansen. Sparandet är nu rekordlågt i Sverige. Den offentliga sektorn har ett stort och snabbt växande sparandeunderskott. Hushållens sparkvot är nere på bara 1 20. De senaste årens ökning av företagssparandet innebär inte på långt när en tillräcklig ersättning och utgör ju i sig ett kristecken. När sparandet är så lågt som i Sverige, måste ett stort budgetunderskott föra med sig en hög räntenivå. Antingen försöker staten hålla inflationen under kontroll genom att begränsa penningmängdens ökning — men då blir resultatet en hög realränta. Eller också väljer man den enkla vägen att låta penningmängden växa — men i så fall blir resultatet en snabb inflation. Man slipper då höga inhemska realräntor, men å andra sidan medför återkommande devalveringar att den del av statsskulden som finns utomlands förstoras via kursförluster på utlandslånen. Under senare tid kan årskostnaden för statens utlandsskuld trots de nominellt förhållandevis låga räntorna uppskattas till ca 15 26. En anmärkningsvärd uppgift i kompletteringspro positionens långtidskalkyler är att realräntan på utlandslånen beräknas bli 10 96 framöver. En konjunkturuppgång framstår faktiskt som ett hot i detta sammanhang. Skulle företagen möta en sådan efterfrågeökning att de åter vill investera, kan de inte längre på samma sätt täcka statens lånebehov genom att köpa statsskuldväxlar. Dessas kortfristiga karaktär gör att staten snabbt hamnar i akut penningknipa. Om man inte vill skapa inflation genom att trycka nya sedlar, måste då räntan höjas, vilket riskerar att knäcka investeringsuppgången redan i dess begynnelse. Skall man undvika högräntepolitik, återstår endast ännu hårdare kreditregleringar eller — i förlängningen — tvångsåtgärder med alla deras negativa verkningar på näringsklimatet. Jag har svårt att se hur regeringen med den politik som nu förs i längden skall kunna undvika att tillgripa någon form av tvångssparande eller andra konfiskatoriska åtgärder. Socialdemokraterna lever därmed mycket farligt. Så snart det finns grund för misstankar av detta slag, försvåras statens möjligheter att på frivillig väg dra till sig de lånemedel som behövs. Det vore därför välgörande, om finansministern — på ett trovärdigt sätt — kunde här i dag skingra dessa farhågor. Men det lär bli svårt. Regeringen har ju redan beträtt vägen mot tvångssparande och konfiskation med den nya utdelningsskatten. Nästa steg mot kollektiva tvångsfonder avses bli den s.k. vinstdelning som den Edinska utredningsgruppen nyligen föreslagit. Kommande remisskritik mot förslagets komplicerade karaktär och dess negativa verkningar för svenskt näringsliv kan väl tyvärr inte väntas göra något intryck. Det för dagen aktuella argumentet för fackföreningsfonder är att de skulle hjälpa till att hålla tillbaka löneutvecklingen. Men den ekonomiska forskningen har inte lyckats belägga något samband mellan vinstnivå och löneökningar. Och i en färsk opinionsundersökning är bara var femte svensk beredd att sänka sina löneanspråk om fonder införs. Detta är ett skäl så gott som något för den totalt avvisande inställningen till fondsocialismen som redovisas i en gemensam borgerlig reservation till finansutskottets betänkande. Herr talman! Låt mig sammanfatta: En internationell konjunkturuppgång löser inte utan snarare skärper Sveriges strukturproblem. Kampen mot inflationen måste prioriteras. Den för man bäst genom att minska offentliga utgifter, sänka skatter och avreglera det ekonomiska livet. I stället för att koncentrera ägandet i företagen till staten eller facket skall det spridas bland de enskilda medborgarna. Detta är den politik vi moderater står för. Det gör vi i reservationerna 1, 4, 5, 9, 11, 14, 15 och 19, till vilka alla jag yrkar bifall.

Herr talman! Regeringen är på väg att misslyckas med sin viktigaste uppgift, dvs. med att utforma en trovärdig ekonomisk politik. Detta är det beklagliga faktum som målar upp en mörk bakgrund till dagens debatt om ekonomin och kompletteringspropositionen. Det finns flera anledningar till att denna situation har uppstått. 1. Budgetunderskottet ökar nu igen, sett i relation till BNP. 2. Regeringen har visat sig oförmögen att genomföra ett effektivt sparprogram. 3. Regeringen har meddelat att man skall lägga fram förslag till kollektiva löntagarfonder oavsett effekten på näringslivet och investeringsviljan. 4. Inflationsmålet för nästa år är inte trovärdigt. 5. Regeringen har tydligen ingenting lärt och ingenting glömt när det gäller statligt företagande och genomför nu en kritiklös och kostsam satsning på de statliga företagen. Jag vill hänvisa t.ex. till gårdagens beslut om varven. 6. Det kanske mest anmärkningsvärda är att regeringen förefaller ha kapitulerat inför den växande arbetslösheten. Sysselsättningsfrågorna har socialdemokraterna alltid uppfattat som sitt eget flaggskepp. Man har framställt sig som den enda garanten för full sysselsättning. För ett år sedan beskyllde socialdemokraterna den dåvarande mittenregeringen för att ha släppt den fulla sysselsättningen som politiskt huvudmål. Men hur ser arbetslöshetssiffrorna ut nu, drygt ett halvår efter regeringsskiftet? I februari var totalt 155 000 arbetslösa — ett år tidigare 135 000. I mars var 149 000 arbetslösa — ett år tidigare 124 000. Och nu senast i april var 122 000 arbetslösa — ett år tidigare 112 000. Beträffande ungdomsarbetslösheten: I februari 1983 var 49 000 ungdomar mellan 16 och 24 år arbetslösa — ett år tidigare 45 000. I mars 1983 var 47 000 ungdomar arbetslösa — i mars 1982 var det 41 000. Slutligen: I april 1983 var 39 000 ungdomar arbetslösa — att jämföra med 36 000 i april i fjol. Arbetslöshetssiffrorna är alltså månad för månad sämre både vad gäller arbetslösheten totalt och vad gäller ungdomsarbetslösheten, som är det stora samhällsproblemet, än de som förelåg för ett år sedan. Och man skall ha i minnet att den internationella konjunkturen nu är bättre än för ett år sedan. Det blir alltså mer och mer uppenbart att den nuvarande regeringens sysselsättningspolitik inte fungerar. Ändå hade arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon mage att stå här i riksdagen i måndags och försöka ge intryck av att det höll på att bli bättre på arbetsmarknaden. Hur det kunnat bli bättre när det blivit sämre är en uppgift värd statsministern att förklara — men det har han ju underlåtit och undvikit. Eftersom socialdemokraterna troligen helt riktigt befarar en ytterligare försämrad sysselsättningssituation i höst begärde man av riksdagen 2,7 miljarder till sysselsättningsåtgärder. För offensiva insatser på säkra jobb inom framtidsbranscher, som industriministern gärna talar om? Ånej, till arbetsmarknadsstyrelsen som vanligt. Men hur skulle det finansieras? Genom utgiftsnedskärningar på andra områden? Det är vad t.ex. centern föreslagit. I vår ekonomiska motion har vi anvisat stora besparingar jämfört med regeringens förslag, och vi har därigenom utrymme för de sysselsättningspolitiska insatser som kan bli erforderliga. Men regeringen valde den gamla vanliga vägen. Först föreslog man höjningar av bensin-, oljeoch elskatten. När detta inte fick stöd i riksdagen vände man sig till vpk och gjorde upp med det partiet om 1 96 höjning av arbetsgivaravgiften. Jag förmodar att vpk för detta får regeringens stora tack och erkänsla. Men visst är det en märklig politik att först lägga ytterligare bördor på företagen så att dessa måste friställa arbetskraft, och sedan använda de pengar man fått in till staten till att sätta de nyblivna arbetslösa i AMS-jobb. Det är en paradox som inte gynnar den långsiktiga och sunda utvecklingen på arbetsmarknaden. Internationella bedömare — it.ex. OECD — ansåg redan sommaren 1982, att om mittenregeringens politik skulle fullföljas så pekade utvecklingen när det gäller den svenska inflationen för 1983 mot en nivå på 5-6 Zo. Med den minskade internationella inflationen det senaste halvåret — tack vare oljeprissänkningarna och den nedåtgående trenden beträffande räntorna — som OECD självfallet inte kunde beakta förra sommaren, hade sannolikt den svenska inflationen redan i år varit nere på den nivå, ca 4 96, som regeringen nu uppsatt som mål för nästa år. Regeringens mål att under 1984 komma ned till en inflation på 4 96 är i och för sig vällovlig och värd all respekt. Det som skulle tala för en rejäl minskning av inflationen är främst att den underliggande inflationen, som regeringen medger i finansplanen, var klart på nedåtgående innan den socialdemokratiska regeringen genom devalveringen vände kurvan uppåt — och gjorde det ganska dramatiskt. Dessutom har därefter inträffade oljeprissänkningar och internationella räntesänkningar ytterligare dämpat prisstegringstakten och ökat förutsättningarna för inhemska räntesänkningar, vilket nu också är mycket angeläget. Det är knappast troligt att en så drastisk sänkning av inflationen låter sig förenas med fortsatt offentlig expansion, reallöneökningar och minskning av arbetslösheten, vilket regeringen försöker ge intryck av i propositionen och i skilda inlägg. Sammantaget lär det nog vara möjligt att inflationen går ned något när devalveringseffekten klingat av, men det finns anledning att starkt tvivla på 4-procentsnivån. Den aviserade höjningen av arbetsgivaravgiften förstärker ju intrycket av osäkerhet i det avseendet. Budgetunderskottet 1983 82 motsvarade budgetunderskottet 11,4 26 av BNP, medan det för 1983/84 blir 12,5 26. Att socialdemokraterna drivit upp budgetunderskottet till rekordsiffran 14 26 av BNP under det mellanliggande budgetåret 1982/83 förändrar inte detta faktum. Att man inte har greppet över utgiftssidan i budgeten, att man bundit upp sig för en expansion av kostnaderna som man inte bemästrar, är ett bestående och definitivt intryck av regeringens arbete. De totala statliga utgifterna har ökats med drygt 40 miljarder kronor, om man jämför med den statsbudget för 1982 84, 298 miljarder. Ökningen på ett enda år är alltså större än hela den statliga inkomstskatten, som ger 39,4 miljarder kronor. Det är förskräckliga siffror, som borde mana regeringen till eftertanke. Besparingsåtgärderna under 1980-1982 innebar början till en anpassning av utgiftsökningen till tillväxten i hela ekonomin, dvs. ett försök att rätta mun efter matsäcken. Den socialdemokratiska regeringens budgetpolitik har brutit dramatiskt med den påbörjade utvecklingen mot en effektiv kontroll av utgiftsexpansionen. Regeringen har i besparingssammanhang med anledning av finansutskottets tillkännagivande i våras om systematiken och automatiken i statsutgifterna valt att tala om s.k. avindexering. Ett ”tak” föreslås på 4 90, vilket överensstämmer med regeringens ambitionsnivå för inflationen. Regeringen anser att åtgärder i första hand bör komma i fråga för indexstyrda utgifter. Det blir således fråga om att i tillämpliga delar begränsa uppräkningen av utgifter som styrs av t.ex. basbelopp, försvarsprisindex, bruttonationalinkomst, produktionsmedelsprisindex och den s.k. tidskoefficienten. Eftersom pensionerna undantagits berörs emellertid bara ca 11 26 av statsutgifterna av den aviserade avindexeringen. Centern anser att regeringen tagit för lätt på finansutskottets uttalanden om nödvändigheten av att bryta automatiken. Att bara lägga fram förslag för 11 70 av statens utgifter, när 85 20 av den statliga budgeten styrs av automatik, är inte särskilt imponerande och vittnar inte om någon större kraftfullhet från regeringens sida. Visserligen är vissa av automatikutgifterna svåra att påverka i budgetprocessen — det skall erkännas — men ”taksystemet” borde i en eller annan form kunna tillämpas på en betydligt större del av statsutgifterna än regeringen nu föreslår. Pensionärerna borde t.ex., enligt vår uppfattning, inkluderas. Eftersom pensionärsgruppen är en i hög grad heterogen grupp i ekonomiskt hänseende, bör en begränsad basbeloppsuppräkning kombineras med en höjning av pensionstillskottet, vilket går till de sämst ställda pensionärerna. Man kan t.o.m. säga, att det är en viktig fördelningspolitisk reform att inkludera pensionärerna i det här systemet. De otvetydiga socialdemokratiska vallöftena innebar ett återställande av den fullständiga värdesäkringen av pensionerna, det är inget tvivel om detta. Skulle vallöftena infrias borde pensionerna för 1984 höjas med ca 9,5 20, dvs. den av regeringen beräknade inflationen för innevarande år. Om regeringen å andra sidan vill fullfölja inflationsbekämpningen borde pensionerna självfallet omfattas av ”takförslaget”. Nu väljer regeringen en mellanväg, som varken motsvarar vallöftena eller den uttryckta ambitionen vad gäller inflationsbekämpningen. Pensionärerna skall enligt regeringen få kompensation för 1983 års inflation med avdrag för den del som kan beräknas belöpa sig på devalveringen. Om regeringens inflationsantagande står sig och den reviderade nationalbudgetens antagan de om devalveringseffekten på priserna under 1983 håller, skulle resultatet bli att pensionerna således räknades upp med 6,5 96 för 1984. I sammanhanget är det emellertid utomordentligt intressant att ta del av vad den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har skrivit i anledning av förslaget i centerns motion om att det utgiftsområde på vilket man bör tillämpa ”taksystemet” bör utökas och gälla även t.ex. pensionerna. Jag citerar utskottsmajoriteten: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det finns skäl att låta stora utgiftsområden beröras av förslaget om begränsad prisuppräkning av utgifter. Självfallet får åtgärderna större effekter om de berör en större andel av utgifterna. Därigenom begränsas också inflationstakten. Utskottet ställer sig således positivt till principen som sådan.” Jag ber att få gratulera herr utskottsordföranden till denna klarsyn. Jag tycker utskottets uttalande är ytterligt intressant, men det stämmer föga överens med vad Olof Palme nyligen sade här i kammaren om att vallöftena till pensionärerna om full värdesäkring gäller hela valperioden, dvs. såväl 1984 som 1985. Det är nödvändigt att få i gång en dynamik i det svenska samhället, en utvecklingstro och en tilltro till de möjligheter som finns. Därför beklagar vi, som jag inledningsvis nämnde, att tilltron till regeringens ekonomiska politik lämnar mycket övrigt att önska. Till skillnad från Lars Tobisson tycker jag att Williamsburgmötet var en besvikelse. En närmare analys av kommunikéerna visar att det är föga av substans i dem. Under alla förhållanden — det tror jag vi kan vara överens om — är en viktig slutsats att vi själva här i landet måste känna ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Vi kan inte förlita oss på den internationella utvecklingen och tro att expansionen i andra länder skall lösa våra interna ekonomiska problem. Det har under senare tid funnits en benägenhet att tala väl mycket om behovet av internationell expansion och internationellt ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Centern hävdar att det är vår egen uppgift här i landet att ta itu med våra centrala ekonomiska frågor och skapa den ekonomiska balans som skall vara basen för tillväxt och utveckling. Centern menar därför att det är väsentligt att statens ekonomiska politik läggs upp så att den stimulerar till utnyttjande av alla de idéer och möjligheter som enskilda människor besitter och är villiga att ta i anspråk. Det finns klara belägg för att ökad sysselsättning inom den privata sektorn främst uppkommer i små och medelstora företag. Detta kräver emellertid en medvetet inriktad politik för att stimulera och främja den mindre företagsamheten. Jag vill i detta sammanhang anföra ett enda exempel: Den höga sjukfrånvaron på många större svenska arbetsplatser är alltfort ett stort problem och medför att anställda i och ägare till de många småföretag, som enligt all tillgänglig statistik har väsentligt lägre sjukfrånvaro i det här avseendet, tvingas subventionera de större arbetsplatserna. Det har påpekats av t.ex. SHIO-Familjeföretagen vid ett flertal tillfällen. Detta faktum kan myndigheterna, enligt vår mening, inte längre blunda för. Åtgärder måste nu vidtas för att komma till rätta med detta problem, genom en anpassning av sjukförsäkringsdelen av arbetsgivaravgifterna till sjukfrånvaron på olika arbetsplatser. Med tanke på att sjukfrånvaron är väsentligt lägre i småföretagen bör regeringen ta fram förslag på hur småföretagens sjukförsäkringsavgifter kraftigt kan sänkas. Detta kan ske t.ex. genom att alla företag upp till storleksordningen 25 å 50 anställda får sina arbetsgivaravgifter sänkta med 5 procentenheter, vilket jag tror någorlunda skulle motsvara utfallet i socialförsäkringssystemet. Herr talman! Låt mig avsluta med att konstatera att en ekonomisk politik, som skall ha möjlighet att bli framgångsrik i den besvärliga situation som Sverige befinner sig i, måste bygga på en ideologisk helhetssyn. Enligt vår mening bör en sådan helhetssyn bottna i en tro på den enskilda människans initiativförmåga, vilja att ta ansvar och frihet att göra egna val. En sådan grundsyn låter sig bara förenas med en marknadsekonomi. Centern menar att man måste utveckla marknadsekonomin, medan socialdemokraternas ekonomiska politik betyder mer insnärjning av marknadsekonomin, centralisering och byråkratisering. Man skapar t.ex. knappast någon stimulans för företagens investeringar genom förslag om vinstskatt och kollektiva löntagarfonder. Kollektiva löntagarfonder innebär något av en motpol till en decentralistisk näringspolitik. Löntagarfondstanken emanerar ur en tilltro till centralplanering och socialism. Den är inte förenlig med och kan inte infogas i den ekonomiska politik som centern förordar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 2,4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16 och 19 vid finansutskottets betänkande nr 50.

Herr talman! Chockdevalveringen i oktober förra året har naturligtvis fått en positiv tilläggseffekt på de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtogs av den tidigare mittenregeringen. Det svenska näringslivet har i dag en klart starkare konkurrenskraft än vid regeringsskiftet 1976. Då knäade industrin på grund av kostnadsexplosionen vid mitten av 1970-talet och andra bördor, som riksdagen på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen lagt på näringslivet. Då stod vi inför den allvarligaste industrikrisen efter andra världskrigets slut. I dag är svensk industri betydligt starkare efter genomgripande strukturförändringar och framför allt med ett långt fördelaktigare kostnadsläge än 1976. Till det kommer att det i USA och några andra ledande industriländer äntligen förefaller, efter den längsta och djupaste lågkonjunktur vi har haft i modern tid, kunna avläsas en viss uppgång. Antiinflationspolitiken i flera västländer har gett ett bra resultat. Räntan har sjunkit i en rad länder. Oljepris och valutakurser har stabiliserats. Men är då allt frid och fröjd, herr talman? Nej, långt därifrån. Det är visserligen bra att regeringen insett att man inte kunde fortsätta den lättsinniga löftespolitik som vi fick lyssna till före valdagen den 19 september förra året. Vi är naturligtvis nöjda i folkpartiet att regeringen i många frågor vände den socialdemokratiska politiken 180” och övertog mycket av den ekonomiska politik som vi i center-folkparti-regeringen sammanfattade under temat: Sverige måste både arbeta och spara sig ur krisen. Finansministern har ju t.o.m. skrivit fast denna kombination av åtgärder som de bärande elementen i den s.k. tredje vägens politik, som han så gärna talar om. Det allvarliga är dock att han och regeringen i övrigt, inte har mod eller förmåga att fatta de obekväma besluten, dvs. att våga lägga fram reella besparingsförslag, som kan ge trovärdighet åt helheten i socialdemokraternas ekonomiska politik. Vi i folkpartiet har påpekat detta vid varje ekonomisk debatt här i riksdagen och i andra sammanhang. I budgetpropositionen förde finansministern visserligen fram den av mittenregeringen diskuterade tekniken med utgiftstak. Men de konkreta förslagen väntar vi fortfarande på. Vi skall få veta i höst hur förslagen skall se ut. Men redan har regeringen efter inre strider — det s.k. rosornas krig — begränsat det användbara området för denna besparingsteknik till endast ca 10-11 96 av statsbudgeten. Statsministern gav i förra veckan Björn Molin det beskedet, att finansministern inte har fått gehör i den övriga regeringskretsen för vad han skrev i finansplanen om att också undandra pensionärerna full priskompensation. I bakgrunden finns, som alla känner till, ett av de fyra heliga vallöftena. Pensionärerna garanterades full kompensation. Nu är det löftet i och för sig redan överspelat, eftersom sveket mot pensionärerna framstår klart för alla. Någon kompensation för devalveringen utgår inte för 1983 och efter Olof Palmes besked inte heller för 1984. Men mer än så skall inte sparas, lyder i varje fall det senaste beskedet. När man ser på vad som är känt hittills av socialdemokraternas tankar om sparåtgärder är det således väldigt marginella ting. Man blir därför pessimistisk om hur regeringen någonsin skall lyckas föra Sverige till bättre ekonomisk balans. Många fackekonomer har uttryckt oro över brist på åtgärder och handlingskraft. Förhållandet är ju det, att 70 26 av den totala produktionen i Sverige tas in till den offentliga sektorn. Men vi får endast in 50 96 i skatter och avgifter för att finansiera denna verksamhet. Regeringen har på ett år tillåtit de statliga utgifterna öka med hela 43 miljarder, eller 17 90. Jag hoppas verkligen, herr talman, att det är ett oslagbart rekord! De flesta är överens om att det blir mycket svårt att ta in ytterligare skatter för att finansiera de växande offentliga utgifterna. Sverige har ju redan det högsta skattetrycket i världen. Varje försök att dra åt skatteskruven leder till att underlaget för någon annan skatt minskar och att statens nettoinkomst inte blir så stor som man har räknat med. Det förunderliga med socialdemokraterna är att trots att denna insikt är rätt väl förankrad i breda lager av partiet, inte minst bland kommunalmännen, så fortsätter finansministern att kallt räkna med att rädda sig med nya inkomster, dvs. nya skatter och avgifter. Resten får klaras med en fortsatt jättestor upplåning. Det finns dock frispråkiga socialdemokrater som vågar säga sanningen även om den är obekväm. En sådan är Metalls ordförande Leif Blomberg. I senaste numret av Metallarbetaren säger han: Lånar vi för att konsumera får vi halsbränna. Mittenregeringen lyckades med att vända kurvan med de ständigt växande budgetunderskotten. Det senaste budgetår vi kunde styra på egen hand, 1981/82, minskade underskottet från beräknat 76 miljarder kronor till 68 miljarder. Våra sparpaket omfattade närmare 25 miljarder. Hade vi fått fullfölja den politiken, hade Sveriges läge varit väsentligt bättre i dag än med det skenande underskott vi nu har att komma till rätta med. Regeringen säger sig vilja arbeta och spara Sverige i balans, men tyvärr underlåter den att komma med rejäla sparförslag, och den t.o.m. återtar redan beslutade besparingar. Det är inte underligt att långtidsbudgeten nu pekar på ett underskott på hela 120 miljarder kronor. Det är ett hisnande otäckt perspektiv! Folkpartiet har fullföljt sin politik konsekvent. Vårt budgetalternativ innebär reala besparingar på 10 miljarder kronor. Därutöver har vi i vårt alternativ engångsbesparingar och utflyttning av kreditgivning till bostadsbyggande m.m. på sammanlagt 20 miljarder. Detta ger väsentligt lägre räntekostnader, då staten inte behöver låna lika mycket som med regeringens politik. Den statliga upplåningen blir framöver ett växande problem. Hur skall man få i gång industriinvesteringarna om kapitalplacerare kan göra likvida placeringar i statskuldväxlar och liknande till räntor som klart överstiger vad lönsamheten i svenskt näringsliv kan ge i utdelning till aktieplacerare? Vi kommer ständigt att ha en press uppåt på räntan. Därtill kommer att det blir en knapphet på riskkapital när konjunkturen bär tillräckligt för att motivera utbyggnad av den industriella sektorn — det som Sverige mest av allt behöver för att vi skall kunna öka produktionskapaciteten igen. Några troende socialdemokrater utropar då naturligtvis: Det är därför vi skall ha löntagarfonder! Motiven för fonderna har under resans gång varit många. Detta med kapitalbildningen har varit ett motiv. Huvudsyftet med fonderna är dock helt klart. Fonderna skall tjäna socialismen. Det är fråga om övertagandet av produktionsmedlen och att koncentrera den verkliga beslutskapaciteten till socialdemokratins innersta cirkel i skön förening med LO-sekretariatet. Sen må man försöka bygga upp hur många potemkinkulisser som helst när det gäller decentraliserade fonder och annat på vägen fram till detta slutmål. Inte minst avslöjande är det bildspråk ”överingenjören” Per-Olof Edin själv tillsammans med Anna Hedborg använt sig av i skriften ”Det nya uppdraget”. De diskuterar där hur löntagarfonder skall införas i Sverige. ”En kinesisk lärare, som ville förklara begreppet anpassning för sina elever, tog en groda och lade den i kallt vatten. Grodan simmade glatt omkring. Så lade han grodan i varmt vatten i stället, men då hoppade grodan ur. Men sedan gjorde han på ett annat sätt: Han lade grodan ikallt vatten, satte kärlet på elden och värmde upp vattnet. Grodan stannade kvar i vattnet och blev kokt.” Nej, ärade kammarledamöter, kollektiva löntagarfonder är förvisso inte någon lösning på Sveriges problem — tvärtom. När socialdemokraterna på Harpsund — detta i och för sig sköna ställe — och på andra platser försöker övertyga näringslivets folk om att regeringen vill förbättra deras arbetsvillkor, så sticker dessa löntagarfonders åsneöron upp och avslöjar de bakomliggande syftena på ett obarmhärtigt sätt. Folkpartiet som står för en social marknadsekonomi kan aldrig acceptera kollektiva socialistiska löntagarfonder, hur många små eller stora delsteg i form av vinstfonder och annat liknande regeringen än kommer att försöka presentera som ofarliga steg. Vi vet numera att det hela tiden kommer att följa nya delförslag, och åter nya delförslag, men hela tiden med sikte på samma slutmål. Vi kommer därför att vara på vår vakt. Och det kommer vi att vara även om vattnet inte värms till kokning på en gång. Jag yrkar, herr talman, bifall till den för folkpartiet och övriga ickesocialistiska partier gemensamma reservationen nr 5. Herr talman! Den 16-procentiga devalveringen var det första steget i regeringens ekonomiska politik. Allt skulle hängas upp på den spiken. Genom att devalveringen inte här följts upp av kraftfulla åtgärder för att få ner utgiftssidan i statsbudgeten rullar regeringen problemen framför sig. Och det värsta är att problemen bara växer som en rullande snöboll. Det är i en uppåtgående konjunktur som anpassningsåtgärder av olika slag lättast går att klara. Det är således bråttom. Handlingsförlamningen måste brytas. Görs det inget snart kommer Sverige vid nästa nedgång i konjunkturen få det verkligt besvärligt. Professor Erik Lundberg beskrev nyligen i en tidningsartikel vad som kommer att hända om regeringen försöker lösa de svenska balansproblemen med höjda skatter och kompenserar otillräcklig expansion inom näringslivet med ökade offentliga utgifter. Professor Lundblad säger: ”Till nästa recession sitter Sverige då ännu mera fast i inflation och arbetslöshet och förstärkta obalanser i övrigt.” Det är inget angenämt perspektiv. Frågan är således — jag ställer den till finansminister Kjell-Olof Feldt, som nu har kommit in i kammaren: Kommer regeringen att presentera en paketlösning till höstriksdagen, eller kommer regeringen bara att låta tiden rulla vidare i belåtenhet över den internationella miljöförbättring vi f. n. kan glädjas något åt? Den lättjan blir i så fall dyr längre fram. Regeringen säger nu att inflationen skall bli 4 76 1984 och 3 76 1985. Det är i och för sig bra mål. Men dessa uppställda mål har minimal trovärdighet, om man ser den politik som hittills har presenterats för den svenska ekonomin. Vi kan inte helt förlita oss på vår omvärlds ekonomiska politik. Och det räcker definitivt inte att bara säga att inflationen skall bli 4 20. Det måste också till åtgärder, och dem har vi ännu inte sett något av. Vi i folkpartiet har redovisat en långsiktig strategi för den ekonomiska politiken, som kan sammanfattas i tre typer av strukturförändringar vilka är nödvändiga för att lösa Sveriges ekonomiska problem. För det första måste en omfördelning ske av den totala efterfrågan från inhemsk till extern efterfrågan. I nuvarande situation betyder detta att det är nödvändigt att få ner inflationstakten till vad som gäller för våra viktigaste konkurrenter utomlands, så att den konkurrenskraftsförbättring som skapats av devalveringarna 1981 och 1982 kan behållas. Detta kräver en begränsning av de offentliga utgifterna och av budgetunderskottet. Det kräver också en viss åtstramning av den inhemska efterfrågan, dvs. i stort sett den totala konsumtionen, i relation till efterfrågetrycket inom den konkurrensutsatta sektorn. För det andra krävs en omfördelning från offentlig konsumtion till privat konsumtion. Den nuvarande offentliga konsumtionen är uppebarligen större än vad medborgarna är villiga att betala för — skillnaden utgör budgetunderskottet. En marknadsmässig prövning av i vilken utsträckning medborgarna verkligen vill ha de olika tjänster som nu finansieras via offentliga budgetar kan sket.ex. genom ökad avgiftsfinansiering. Vi föreslår därutöver vissa begränsningar av den kommunala konsumtionen, som är den del av den offentliga konsumtionen som fortfarande ökar snabbare än vår totala bruttonationalprodukt. För det tredje menar vi att det krävs en omfördelning från transfereringsinkomster till arbetsinkomster inom ramen för de disponibla inkomster hushållen har. Begränsningar i de offentliga transfereringarna till hushållen bör därför i viss utsträckning motsvaras av skattesänkningar, framför allt av marginalskatterna. Dessa tre typer av strukturförändringar medverkar alla på sitt sätt till att den ekonomiska miljön i stort förändras i samhället. De innebär ett större spelrum för marknader av olika slag och en större satsning på framtida tillväxt och nyföretagande, och de ger därmed ett större utrymme för framtida sysselsättningsökning och realinkomstökning. Vi föreslår också en rad åtgärder för att främja småföretagande och nyföretagande. Förmögenhetsbeskattningen på det arbetande kapitalet i småföretagen innebär tillsammans med de fortfarande alltför höga marginalskatterna att beskattningen på en företagare som driver ett mindre eller medelstort familjeföretag blir oerhört hård. Genom att förmögenhetsskatten måste betalas med inkomster som redan har belagts med inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter blir det nödvändiga uttaget av medel från familjeföretagen mycket stort. Detta kapital är inte en tillgång som kan konsumeras, utan det är ett nödvändigt inslag i företagsamheten. Vi menar därför att förmögenhetsbeskattningen av det arbetande kapitalet i företag med mindre än 200 anställda bör avskaffas. De flesta småföretag är mycket arbetskraftsintensiva. Socialförsäkringsavgifter och löneskatter slår för den skull speciellt hårt mot de mindre företagen. Vi föreslår för den skull att allt nyföretagande befrias från den allmänna löneavgiften på 2 20 under de första två åren. Vidare föreslår vi att ungdomar som vågar sig på det ganska riskfyllda att starta ett eget företag befrias från skyldigheten att erlägga socialförsäkringsavgifter under de första två åren. Med tanke på den flexibilitet som finns inom de mindre företagen, tror vi att dessa har speciellt goda förutsättningar för att anställa ungdomar. Som en stimulans till detta föreslår vi att den allmänna löneavgiften på 2 26 slopas för de ungdomar som företagen anställer från den 1 juli i år. Detta gäller även anställning i större företag. Folkpartiet har också viktiga förslag i fråga om utbildningsinsatser och lärlingssystem som bör genomföras. Dessa kommer att ha stor betydelse inte minst för de mindre företagen. Det är nödvändigt, herr talman, att få i gång en dynamik i det svenska samhället, en utvecklingstro och en tilltro till de möjligheter som finns, snarare än en fortsatt diskussion av alla de problem som också finns. Vi menar att det är väsentligt att statens ekonomiska politik stimulerar till utnyttjande av alla de idéer och möjligheter som enskilda människor besitter.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

Herr talman! Samtliga talesmän för de borgerliga partierna har här sagt att de har så utomordentligt goda sakförslag som, om de genomförs, kommer att minska arbetslösheten, väsentligt minska inflationstakten och öka produktionen. Min fråga är: Varför genomförde inte de borgerliga regeringarna alla dessa goda förslag när de hade möjlighet till det? De omedelbara problem som finns i den svenska ekonomin i dag är lätt urskiljbara. Det är den stora arbetslösheten. Det är inflationen. Det är underskottet i utlandsbetalningarna. Jag återkommer till vårt partis synpunkter på dessa tre frågor. Först är det emellertid nödvändigt att klarlägga några orsakssammanhang. Dessa är bl.a.: Vilka är de grundläggande orsakerna till arbetslösheten, inflationen och de övriga problemen i ekonomin? Kan man vänta sig snabba förbättringar i läget under det här året? Bidrar den av regeringen, alternativt de borgerliga partierna, förordade ekonomiska politiken till någon påtaglig förbättring av läget? Vad först gäller de grundläggande orsakerna till den nuvarande ekonomiska krisen i den kapitalistiska världen så måste det väl nu för alla stå klart, att man inte kan skylla denna på någon enskild och tillfällig faktor, som höjning av oljepriserna. Den sortens ”krisförklaringar” har lidit fullständig bankrutt. Vad vi upplever är en kombination av en cyklisk, konjunkturellt betonad kris och långsiktiga stagnationstendenser. Dessa har medverkat till att de tillfälliga uppgångarna i konjunkturen inte löser arbetslöshetens problem. Även under det som brukar kallas högkonjunktur kvarstår under 1970-talet en betydande arbetslöshet, och denna permanenta arbetslöshetsarmé tenderar att öka i storlek. Krisen kommer ur den moderna kapitalismens utveckling. I så mån är den inte enastående, eftersom kapitalismen alltsedan sitt genomslag på 1800-talet präglats av periodiskt återkommande kriser. Men det finns en rad nya inslag i krisen. Ett av dessa är inflationen. Ett annat är regeringarnas förändrade politik. Medan regeringarna under perioden efter det andra världskriget tidigare i allmänhet sökt hålla arbetslösheten nere, vidtar nu regeringarna i många länder medvetet åtgärder som ökar arbetslösheten. De följer den s.k. monetaristiska politikens budord. Kriser brukar följas av uppgång. Hur blir utvecklingen under 1983 och 1984? Regeringen talar i den reviderade finansplanen om underlag för en behärskad optimism. Man anser att konjunkturen har vänt uppåt både internationellt och i Sverige. Exporten väntas öka med 6,6 volymprocent redan under detta år. Antagandena om ett snart förestående internationellt uppsving i ekonomin förefaller mig mycket överdrivna. Det är svårt att i de ledande kapitalistiska länderna i dag se någon politik som skulle kunna bilda underlaget för ett ekonomiskt uppsving. Tvärtom dominerar fortfarande tendensen till nedskärningar både av löntagarnas reallöner och av den offentliga sektorns utgifter. Det finns stor risk för att den inhemska efterfrågan i de kapitalistiska länderna kommer att stagnera under 1983. Inte heller från något annat håll förefaller det att finnas några starka incitament till en ökning av investeringarna. Det finns stor risk för att arbetslösheten kommer att fortsätta att växa. Siffran 20 miljoner arbetslösa i det kapitalistiska Europa eller närmare 12 20 av arbetskraften har nämnts i den internationella debatten. Återstår då frågan om den av regeringen Palme förordade ekonomiska politiken kan leda till någon påtaglig förbättring av läget i vårt land. Regeringen tycks hänga upp sin optimism på två förutsättningar. Den första — att det blir ett internationellt uppsving under 1983 — har redan diskuterats och befunnits tvivelaktig. Den andra är att arbetskraftskostnaderna har stor betydelse för den svenska exportens marknadsandelar. Jag har tidigare haft tillfälle att här diskutera denna tes med borgerliga finansministrar, eftersom den var ett avgörande argument i de borgerliga krafternas kamp för reallönesänkningar. Jag finner inte denna tes mera övertygande nu, när vi på nytt fått en socialdemokratisk finansminister. Redovisade undersökningar förfaller nämligen visa att den svenska industrins struktur, dess sammansättning, i allmänhet har större betydelse för förlusten av marknadsandelar ute på världsmarknaden än arbetskraftskostnaderna och andra faktorer som kan påverka konkurrenskraften. Sänkningar av lönerna är alltså inte ett verksamt medel för att varaktigt öka Sveriges export. Lönesänkningar har i stället flera negativa konsekvenser, bortsett från de problem de lönarbetande drabbas av när det gäller att få sin privatekonomi att gå ihop. En politik som främst inriktas på att sänka vad man brukar kalla enhetsarbetskostnaden kommer att påskynda nedgången i sysselsättningen i industrin, dels genom att industrin låses fast i de sektorer som växer långsamt, dels genom att produktionen kommer att växa främst genom ökad produktivitet. Det avgörande är emellertid lönesänkningarnas verkan på efterfrågan. I propositionen hävdas att det framför allt är kostnadsutvecklingen, och då främst utvecklingen av lönerna, samt vinstutvecklingen som är avgörande för hur mycket företagen investerar. Men i ett läge som det nuvarande, där bara omkring 70 96 av kapaciteten i den svenska industrin utnyttjas, förefaller det som om dessa faktorer är relativt underordnade. I stället är det efterfrågeutvecklingen som är den viktigaste faktorn. Den kraftiga nedpressning av reallönerna som skett under de borgerliga regeringarna, och som nu fortsätter under den socialdemokratiska regeringen, har ökat arbetslösheten ilandet. Den nedpressningen av reallönerna är nu ett avgörande hinder för en ekonomisk uppgång. Också när det gäller att förklara inflationen, och därmed att finna effektiva kampmedel mot denna, är resonemangen i regeringspropositionen mycket svaga och på en del punkter helt felaktiga. Det är framför allt anmärkningsvärt att regeringen ser ett direkt samband mellan löneutveckling och prisutveckling samt mellan utvecklingen av underskottet i den offentliga sektorns budget och inflationen. Ett huvudtema i finansplanen är faktiskt att budgetunderskottet är inflationsuppdrivande på grund av den ökning av likviditeten som det ger upphov till i ekonomin. Detta är en gammal monetaristisk tes, som i dag framför allt förknippas med ekonomer som Milton Friedman. Det är en tes som arbetarrörelsen bekämpade under 1930-talets kris. Det är förvånande att nu finna den framförd av en socialdemokratisk regering. Verkliga förhållandet är att det inte finns något som talar för att en ökning av likviditeten i ett läge med stor ledig kapacitet skulle föra till inflation. Detta påpekades redan av den brittiske ekonomen Keynes och av Stockholmsskolan. Kampen mot arbetslösheten är enligt vår mening den centrala uppgiften för den ekonomiska politiken. Man talar om olika ”balansbrister” i ekonomin, men arbetslösheten måste betecknas som den värsta av dem. Arbetslösheten är ett gissel för de människor som drabbas av den. Det har alltid varit svårt att vara arbetslös, men under långa perioder har det i alla fall varit ett tillfälligt tillstånd som man såg ett slut på. Nu har arbetslösheten av allt att döma ändrat karaktär. Jag kan här hänvisa till en undersökning som nyligen publicerades av statistiska centralbyrån. De som drabbas är i växande utsträckning ungdomar, som har mycket svårt att komma in i förvärvslivet. Tillsammans med utslagna och förtidspensionerade bildar de en permanent armé av arbetslösa, vilkas ekonomiska och sociala villkor skiljer sig alltmera från de sysselsattas. Klyftorna har fördjupats i samhället. Ett ”underproletariat” av långvarigt eller t.o.m. varaktigt arbetslösa har bildats. Alla de svåra sociala konsekvenserna av denna utveckling har ännu inte helt framträtt i det svenska samhället. För samhället innebär arbetslösheten stora ekonomiska förluster. De arbetslösa skall leva, ha mat, kläder och bostad, men de förvägras rätten att genom produktivt arbete bidra till sin egen försörjning. Bortfallet för Sverige på grund av arbetslösheten i fråga om produktion beräknas av LO ekonomerna till 40 miljarder kronor i år. Nästa år kan samhällskostnaden stiga till 50 miljarder kronor, om farhågorna för en ytterligare ökning av arbetslösheten besannas. Allt detta är bakgrunden till de krav som i vår ställts av både LO och TCO genom resp. organisationers tidningar om en sysselsättningsbudget. Tanken bakom detta krav synes vara densamma som framförs i vpk:s motion, nämligen att regeringen skall vara skyldig att redovisa effekterna på sysselsättningen av alla de ekonomiska åtgärder den föreslår. En sådan redovisning skapar naturligtvis i och för sig inte några nya jobb, men den kan stämma till eftertanke inför konsekvenserna av olika förslag och utgöra grundvalen för ett effektivt program för meningsfulla arbeten åt alla människor. Vpk anser att ett sådant samlat program mot arbetslösheten är oundgängligen nödvändigt. Vi har länge pläderat, och fortsätter nu att göra det, för en satsning på 100 000 nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn under de närmaste tre åren och ett åtgärdsprogam för 100 000 nya arbetstillfällen inom industrin under 1980-talet. Som vi visat i vår motion uppvägs kostnaderna för en satsning på nya arbetstillfällen mer än väl av de positiva effekterna i form av en minskad arbetslöshet. Ökad sysselsättning och ökad produktion är också de effektiva medlen både för att bekämpa inflationen och för att minska underskotten i bytesbalansen och i statsbudgeten. Däremot leder åtstramningsoch svångremspolitiken inte till positiva resultat. Vi anser det självfallet nödvändigt att på längre sikt avveckla de begränsningar för en rationell ekonomisk politik som växande räntor på utlandsskulden utgör. Vi anser det också nödvändigt att det utarbetas en plan för att långsiktigt reducera det nuvarande underskottet för den offentliga sektorn. Även övriga politiska partier förklarar sig vara anhängare av dessa målsättningar. Desto egendomligare är det då att de så envetet säger nej till alla åtgärder både för att bekämpa spekulationen och för att stoppa industriutflyttningen och kapitalflykten från Sverige. Såväl på borgerligt som på socialdemokratiskt håll värjer man sig inför alla ingripanden i den sfär där kapitalet har bestämmanderätten och skriver lagarna. Men det är en illusion, vars upprätthållande för varje år får alltmer destruktiva följder, att arbetslöshetens och inflationens problem kan få en varaktig lösning inom systemet av kapitalistiska lagbundenheter. Denna begränsning måste överskridas. Även på fördelningspolitikens område tillåts de borgerliga klassintressena dominera över vad som skulle vara samhällsekonomiskt riktigt. I ett läge där kampen mot arbetslösheten kräver ökade insatser och där man vill begränsa statens utgiftsöverskott är det ju mer än en dumhet att sänka den statliga inkomstskatten med över 3 miljarder kronor nästa år, en skattesänkning som ensidigt gynnar de höga inkomsttagarna och därmed ytterligare snedvrider inkomstfördelningen. Att de borgerliga partierna envisas med att genomföra denna skattesänkning är förståeligt med tanke på de klassintressen de representerar. Men hur man utifrån en socialdemokratisk ideologi motiverar en sådan fördelningspolitik, det förefaller mer oförklarligt. Inom fackföreningsrörelsen finns det också med rätta en stark opposition mot den skattepolitik som regeringen nu genomför. Inställer man sänkningen av den statliga inkomstskatten försvinner ju också ett av de motiv man anfört för att höja energiskatterna. De anförda motiven för denna åtgärd har annars varit många. För 1984 sades behovet av pengar till skattesänkningen vara avgörande. För andra halvåret 1983 talade man först om behovet av medel för att bekämpa arbetslösheten. När det gäller fjärde kvartalet i år har emellertid numera behovet av pengar till förstärkning av ubåtsbekämpningen tagit över. Skulle det inte vara klokare av regeringen att utforma en något mera långsiktig politik? När de borgerliga mittenpartierna vägrade att deltaga i finansierandet av den skattereform som de själva varit med med om att genomdriva, vände sig regeringen till vpk för att få stöd. Det förefaller dock att vara väl mycket begärt att vi skall vara med om att lägga nya bördor på hyresgästerna, egnahemsägarna, folket i glesbygden och lönarbetarna med långa arbetsresor för att finansiera en skattereform som går rakt emot dessa gruppers grundläggande intressen, en skattereform som vi från första början bekämpat. Vi har därför svarat: Inställ skattesänkningen, så behöver ni heller inte höja energiskatterna! För kampen mot arbetslösheten är vi amellertid beredda att anvisa alla nödvändiga medel. Man kan dock inte höja energiskatterna ett kvartal för att finansiera ett angivet ändamål och så nästa kvartal ta pengarna till något helt annat. Ingen inbillar sig väl att behovet av kamp mot arbetslösheten inte skulle finnas kvar både den 1 november 1983 och den 1 januari 1984. De socialdemokratiska förslagen förefaller därför mycket egendomliga. Om statskassan behöver medel för viktiga uppgifter, har vi anvisat flera vägar i vår motion: Inställ sänkningen av statsskatten! Lägg en omsättningsskatt på börshandeln med aktier! Ta ut en avgift på utlandsinvesteringar! Avskaffa subventionerna till skattefondssparandet! Det är ett krav som vpk upprepade gånger ställt och som dessutom har den ”fördelen” ur socialdemokratisk synpunkt att man själv krävde det då man var i opposition. Kampen mot arbetslösheten kräver beslutsamma och radikala insatser. Kommuner och landsting måste få medel att öka sin verksamhet genom att de får tillbaka den beskattningsrätt gentemot juridiska personer som de borgerliga partierna tog ifrån dem. Regering och riksdag måste tillsammans ta ansvaret för ett kampprogram mot arbetslösheten. Mobilisera folkrörelserna, mobilisera alla medborgare som vill göra en insats! Samhället har inte rätt att utsätta en hel generation av ungdomar för arbetslöshetens förbannelse! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna vid finansutskottets betänkande 50.